Herr talman! Jag kan lugna Hadar Cars beträffande Östeuropa. Det handlar inte om ett antingen-eller, utan det handlar om både-och. Sverige kan via EFTA aktivt bidra till att EFTA engagerar sig i den östeuropeiska utvecklingen. Vi vet också att EG gör det. Sverige kan också ensamt ta initiativ för att påskynda utvecklingen på det sätt som vi tidigare har diskuterat och som centerpartiet även lämnat förslag om till riksdagen. Det rör sig alltså inte om att utesluta något sätt att handla. För ett par veckor sedan hade jag förmånen att besöka Västtyskland tillsammans med talmannen. Där diskuterades dessa frågor mycket ingående. Det framstod mycket klart att den östeuropeiska utvecklingen i mångt och mycket handlar om att EG och EFTA måste ta gemensamma tag. Men alla länder bör också var för sig bidra på sitt sätt. Av vad Hadar Cars sade i den andra frågan som han tog upp fick jag nästan ett intryck av att han iklädde sig ett socialdemokratiskt statsråds roll. Han förklarade då regeringens småföretagspolitik i ett EG-perspektiv. Måhända missuppfattade jag honom, men det lät som om han vore en socialdemokratisk minister. Jag tycker faktiskt att EG:s småföretagsprogram är intressant i långa stycken. Man har där lyft fram de mindre och de medelstora företagen och tagit fram ett speciellt aktionsprogram för dessa. Sveriges regering bör ta ett nytt steg i fråga om småföretagspolitiken, och man bör visa ett större engagemang för att hjälpa småföretagen i Sverige att komma ut på den europeiska marknaden. Detta gäller dock inte bara inom EG-området, utan även i det stora område som utgörs av östblocket. Vad gäller Gudrun Schymans inlägg vill jag lugna henne på en punkt — jag har inte så många sekunder kvar av min repliktid. Vi ger inte avkall på neutralitetspolitiken, utan vi ser neutralitetspolitiken först och främst som en styrka inte bara för Sverige, utan för denna del av världen. Det är en styrka att vi som ett neutralt land kan delta i samarbete med andra länder. Jag är övertygad om att man långt innanför EG:s murar sätter värde på att ha såväl Sverige som Finland — neutrala länder som kan utgöra en balans mellan de olika maktblocken — här uppe i denna del av världen. Detta är en styrka, som jag tycker att vi i större utsträckning bör använda oss av och som också svenskt näringsliv i större utsträckning bör inse. Detta är ett besked som vi har givit, Gudrun Schyman, och jag tror att det har nått fram till Bryssel.
Herr talman! Vad gäller andra länders uppskattning av vår neutralitetspolitik och Per-Ola Erikssons uppskattning av Sverige som neutralt land så är vi totalt överens. Per-Ola Erikssons tid var för kort för att han skulle hinna ge svar på min fråga om hur vi skall kunna manifestera detta oberoende och denna neutralitet när vi inom politikens alla andra områden är totalt integrerade. Hur skall detta gå till? Hur skall vi, när den materiella grunden för neutralitetspolitiken har försvunnit och när integrationen har kommit till stånd, kunna säga att vi inte är beroende, att vi kan fatta våra egna beslut? Jag ställer frågan på nytt för att Per-Ola Eriksson i ytterligare en replik skall kunna utveckla sitt svar litet mer.
Herr talman! Jag vill till Gudrun Schyman säga att centern och vpk i olika sammanhang har samarbetat kring konkreta politiska frågor, exempelvis i energifrågan. Men vi har i centerpartiet inte givit avkall på vårt partiprogram bara därför att vi har samarbetat med vpk i en konkret fråga. Sverige kommer inte att göra avkall på sin neutralitetspolitik bara därför att vi samarbetar med vissa andra länder och grupper av länder. Det är en viktig skillnad. Vi kommer inte att bli medlemmar i EG. Detta gäller enligt vårt sätt att se inte bara inför denna förhandlingsomgång. Det finns över huvud taget inget skäl som talar för att vi med EG:s nuvarande konstruktion skall söka medlemskap i organisationen. Detta är det besked som vi från centern har givit. Genom att vi inte är medlemmar i EG kan vi själva forma vår utrikesoch säkerhetspolitik, och det är en styrka — inte bara för Sverige och Norden, utan för hela Europa.

Herr talman! Enligt kammarkansliet innefattar samlingsrubriken EG m.m. många olika saker, bl.a. näringspolitik. Jag hade förberett ett näringspolitiskt anförande här i kväll, men eftersom det hela nu har utvecklat sig till en EG-debatt tycker jag att det är bäst att jag tar fasta på den. Jag vill börja med att ta upp ett uttryck som Gudrun Schyman använde. Hon sade att EG var ett realiserande av gamla mäns tankar. Det är möjligt att det förhåller sig så. Romfördraget tillkom ju 1957. Men det är en paradox att kunna konstatera att EG kanske är den mest dynamiska kraften i världen just nu, framför allt på det ekonomiska området. Det är också så, att den sociala dimensionen steg för steg tränger sig på. Inte minst uppmuntrande är det att se att i det EG-parlament som nu mer och mer får ett ökat inflytande är de framstegsvänliga krafterna på marsch. Den socialdemokratiska gruppen är den största gruppen i EG-parlamentet. Gruppen samverkar i många frågor på ett framgångsrikt sätt med en kristdemokrati, som faktiskt genom sitt samarbete med fackliga organisationer — eftersom facken ibland är religiöst uppdelade — leder fram till positiva beslut på det sociala området. Man bildar en kraftig påtryckningsgrupp, som verkar för att just de sociala frågorna inte skall komma i bakgrunden vid den ekonomiska integration som ju är första steget i EG:s uppbyggnad. Det är helt klart att Sverige med sina starka band till länderna i Västeuropa inte kan stå utanför eller vara opåverkat av den väldiga process som pågår i Västeuropa. Självfallet skall vi söka få det här samarbetet, som är livsviktigt för vår framtid, utformat på ett sådant sätt att vår neutralitet kan bibehållas. Därför får det samarbetet inte omfatta det utrikespolitiska och det militära området. Men på alla andra områden har vi anledning att samarbeta. Det är alltså inte fråga om att sälja ut vårt oberoende, utan det gäller hur vi i en ny situation skall kunna påverka de mycket stora multinationella krafter som vi från medborgarsynpunkt måste få kontroll över. Jag får intrycket att nationen i många avseenden är ett allt svagare instrument när det gäller att ta vara på de enskilda medborgarnas intressen. Skall vi kunna uppnå resultat i förhållande till de stora multinationella företagen och de stora kapitalkrafterna måste vi samarbeta. Ensamma, 8 miljoner människor, står vi oss slätt. Tillsammans med andra medborgare och med andra löntagare kan vi uträtta betydligt mera. Detta måste vara utgångspunkten för en nutidsinriktad diskussion när det gäller hur vi bäst bevarar vårt oberoende. Detta gör vi delvis genom att hålla fast vid de gamla traditionella former som vi alltid har hävdat inom nationalstatens ram, men vi gör det också genom att söka oberoendet i samverkan med människor på andra sidan om de gränser som en gång har dragits upp av olika nationer och nationella intressen. Vi måste samarbeta när det gäller att kontrollera miljön. Det är banalt att konstatera att 80 20 av svaveldioxiden kommer från utlandet. Kan vi inte samarbeta på detta område kan vi inte lösa våra egna problem. Vi måste samarbeta beträffande forskningen, på masskommunikationernas område och när det gäller TV och liknande saker. Vi löser inte problemen genom att vara oss själva nog, utan det behövs samarbete. Det är denna väg som vi måste gå för att kunna hävda de enskilda medborgarnas intressen. I de här frågorna kan man inte tala i enbart nationella termer. Jag tycker att det är viktigt att vi har denna utgångspunkt när vi diskuterar dessa frågor. Världen har faktiskt förändrats sedan andra världskriget. Det är helt andra krafter som nu är i verksamhet än på den tid då varje företags stora marknad var hemmamarknaden. Herr talman! En annan fråga som jag skulle vilja ta upp diskuterades även den av Gudrun Schyman. Utgör EG ett hot mot vår i allt väsentligt väl utvecklade offentliga sektor? Låt oss då konstatera att den offentliga sektorn i allt väsentligt ligger utanför EG:s harmoniseringssträvanden. Från EG:s sida vill man åstadkomma, och det tycker jag är helt riktigt, att den person som beger sig till ett annat land också skall ha de rättigheter som har tjänats ihop i hemlandet. Detta tycker jag är helt rimligt. Här finns det ett harmoniseringskrav, och jag tror att ingen rättänkande person anser att detta är en felaktig inställning. Det är klart att skattepolitiken kommer in i bilden. Farhågor har uttalats om att en harmonisering av skatterna skulle innebära att vi får lov att dra ned på vårt välstånd och på vår offentliga välfärd. Skulle det när det gäller EG beträffande skatterna bli en harmonisering nedåt i förhållande till genomsnittet finns det risker. Men ambitionen på svensk sida, och ingen kan tvinga oss här, är icke en skatteharmonisering när det gäller skatternas höjd. Vi skall ta ut de skatter som medborgarna tycker är rimliga med hänsyn till den välfärd som alla skall ha. Beträffande arbetslösheten kan man fråga sig om den spiller över vid ett närmare samarbete med EG. Sedan 1955 har vi haft en gemensam nordisk arbetsmarknad. I Danmark uppgår arbetslösheten till 9 96. I Skåne, två mil österut, har vi en arbetslöshet på 1,5 20. Detta visar att betydligt trögare krafter är verksamma i detta sammanhang än de som blir aktuella vid ett renodlat schablonresonemang. Jag tror att vi med stor tillförsikt kan se på det samarbete med EG som vi nu går in i. Vi måste konstatera att vi är tvungna att samarbeta med våra grannar i Västeuropa, om vi skall kunna uppnå resultat för våra medborgare.

Herr talman! Jag noterar att Lennart Pettersson talar om schablondiskussioner när han talar om mina inlägg. Det är schabloner som jag kommer med. Jag tycker att Lennart Pettersson kommer med just den typen av schabloner som är typiska för socialdemokraterna när de skall diskutera EG. Man säger nämligen att vi skall integrera så mycket som möjligt, men vi skall inte göra avkall på någonting. Vår förhoppning är att kunna integrera Sverige med EG utan att släppa på våra ambitioner inom sysselsättningspolitiken, miljöpolitiken och välfärdspolitiken. Detta har varenda minister sagt när en fråga ställts om EG-politiken. Visst kan det vara en from förhopp ning, men mer kan det faktiskt inte vara. Skulle det lyckas, skriver man i 90 talsrapporten, kommer produktiviteten, resurserna och välfärden att öka. Men man ställer sig frågan — jag gör det och Sven Lindqvist har gjort det på ett ypperligt sätt i Dagens Nyheter i dag — hur det går om det inte skulle lyckas. Skulle då EG-integreringen plötsligt upphöra? Skulle de svenska företagen plötsligt flytta tillbaka till Sverige igen? Kan vi då backa hela utvecklingen och säga: Oj då, det gick visst inte som vi hade trott. Vi börjar om från början. Det menar jag inte kommer att vara möjligt. Då sitter vi där. Då får vi ta skeden i vacker hand. Då får vi konstatera att det faktiskt inte gick att göra denna integration och samtidigt bibehålla alla dessa ambitioner. Vad gäller den offentliga sektorn säger Lennart Pettersson att den ligger utanför EG och får det att låta som att vi därför inte behöver bekymra oss så mycket. Jag tycker att det finns en väldig fara just i att den ligger utanför EG. Man tänker inte på vilka konsekvenser dagens integrationsprocess kommer att få för den offentliga sektorn. Det är det som är faran. Det blir inte konsekvenslöst bara därför att denna sektor inte tagits med i EG-samarbetet. Skattepolitiken kommer naturligtvis att inverka på vår möjlighet att bevara vår välfärd, vår socialpolitik och vår familjepolitik. Hela fördelningspolitiken bygger på att vi har möjligheter att ta ut skatter, den typ av skatter som i en framtida integration kommer att betraktas som handelshinder. Det måste man faktiskt inse. Det skulle vara klädsamt om socialdemokraterna diskuterade de här frågorna mer seriöst, erkände att det finns risker på alla håll och kanter men sade att vi bör ta chansen. Vi är tydligen beredda att betala priset. Men man skall vara ärlig och säga som det är så att alla andra utanför maktens korridor bör få en möjlighet att på ett reellt sätt ta ställning i denna fråga, som faktiskt berör vår framtid på ett mycket avgörande sätt.

Herr talman! Som bl.a. framhållits av Nic Grönvall i dag är det inte oviktigt vad vi tar upp och hur vi lägger våra ord i debatten i kammaren om den europeiska gemenskapen. Jag säger detta därför att jag erinrar mig den diskussion som fördes mellan partiledarna för några dagar sedan. Landets statsminister kom tre gånger in på sakfrågor som gällde den europeiska gemenskapen. Alla tre gångerna handlade det om arbetslösheten i EG, som första gången beskrevs som varande 11 96, andra gången mellan 10 och 11 96 och tredje gången såsom liggande på 10 96. Den är som vi vet 9,2 I. Det var beklagligt att statsministern inte hade tillfälle att säga någonting annat om EG än just det han tog upp, nämligen arbetslösheten. Därför blev jag särskilt glad när jag nu hörde Lennart Pettersson, som visade en helt annan grundinställning och tog fram det konstruktiva och positiva, både i det som EG gör och i det som vi vill samarbeta med EG om. Jag är övertygad om att både han och jag inser att detta är en process som är svår att stoppa, även om vi skulle vilja. Så mycket viktigare är det att vi inte lägger våra krafter på att försöka hindra utvecklingen, utan att vi ser till att ha sådan fart att vi är med och hjälper till att styra den i rätt riktning.

Herr talman! Lennart Pettersson inledde med att säga att han hade förberett ett näringspolitiskt anförande i EG-perspektiv men att han lade det anförandet åt sidan och talade om något annat. Jag beklagar att Lennart Pettersson inte höll sitt, som jag utgår från, väl formulerade, förberedda anförande just utifrån näringspolitiskt perspektiv. Det pågår en internationalisering inom näringslivet där svenska företag i allt större utsträckning köper upp företag i Västeuropa, där svenskt näringsliv blir alltmer beroende av beslutsfattare och utveckling i andra delar av världen. Jag tycker att den utveckling som pågår är skrämmande ur inflytandesynpunkt, ur regionalpolitiskt perspektiv osv. Det finns en uppenbar risk att de stora företagen, som växer sig allt större, alltmer bestämmer villkoren och sätter spelreglerna på det näringspolitiska planet ute i Europa. Det kommer att påverka konkurrensen. De stora företagen kommer att dominera marknadens villkor på ett sådant sätt att de mindre företagen och de företag som inte har den ekonomiska styrka, den administration och det kontaktnät som stora företag har kommer till korta i olika sammanhang. Därför tycker jag att vi i EG-perspektivet i allt större utsträckning bör diskutera just småföretagens villkor, internationaliseringen i näringslivet och på vilket sätt vi i Sverige kan hjälpa de mindre företagen att ta upp kampen med de stora internationella företagen. Jag tycker att internationaliseringen av näringslivet har två sidor. Vi kan visserligen från svensk sida komma ut på nya marknader. Men det finns nackdelar som bör diskuteras mer än vi hittills har gjort. Det är inflytandefrågan, det är den totala dominansen på många områden och det är den ökade sårbarheten. Det tycker jag är frågor som vi har anledning att återkomma till. Kanske Lennart Pettersson nu, i sina kvarstående repliker, kan ta upp delar av sitt anförande så att vi i denna sena stund får lyssna till hans argument och visioner om näringspolitiken i ett EG-perspektiv.
Herr talman! Jag vill göra den här repliken så kort som det går för att rädda möjligheten för vårt svenska folk att i kväll också lyssna till en uppfriskande miljödebatt. Jag vill ta fasta på Lennart Petterssons uttalande om skattepolitiken i ett EG-perspektiv. Lennart Pettersson har ett djupt näringspolitiskt intresse. Han är ordförande i näringsutskottet, och han hade tänkt tala näringspolitik här i dag. Man frågar sig hur den socialdemokratiska högskattepolitiken och den motvilja mot integration på skatteområdet som Lennart Pettersson gav uttryck för egentligen kan förenas med det integrationsarbete och den integrationssträvan som socialdemokraterna står för och som Lennart Pettersson gav ett varmt och engagerat uttryck för. Det är, menar jag, bra om Lennart Pettersson lär sig av sin spanske kollega socialdemokraten Felipe Gonzålez, som driver en skattepolitik i sitt land i syfte att höja landets konkurrenskraft, att gynna tillväxt i Spanien för att därmed skapa en välfärd som går att dela på. Tyvärr bedriver den svenska socialdemokratin en precis motsatt politik.

Herr talman! Nic Grönvall får väl tycka illa om vår skattepolitik. Den är faktiskt ett viktigt fundament för den välfärdspolitik som vi bedriver i vårt land. Den vill vi inte göra avkall på. Därför blir det heller ingen harmonisering med EG när det gäller skatternas storlek. Däremot kommer vi alltid att föra en skattepolitisk debatt. Vi kommer att få besked från väljarna om vad de anser i välfärdspolitikens olika frågor, och så skall vi bestämma även framdeles. Vad vi behöver i EG-debatten är mer av analys och mindre av svepande formuleringar, uppmålandet av hotbilder eller paradisvyer. Jag skulle faktiskt allvarligt vilja efterlysa litet mer av en analytisk diskussion från Gudrun Schyman. Var inom barnomsorgen, som hon tog upp i ett tidigare inlägg, utgör EG ett hot mot det sätt som svenska folket har sagt att de vill ha barnomsorgen ordnad på i sitt land? Tala om vad det är. Vad finns det för hot mot det svenska ATP-systemet i relation till de EG-förhandlingar som nu förs? Tala om hur det förhåller sig på den punkten! Låt oss göra en konkret och saklig genomgång! Då skall vi också finna att den sociala välfärdspolitiken i allt väsentligt ligger utanför de EG-diskussioner som vi nu för, och det kommer de att göra en bra bit framåt i tiden. Man kan aldrig med någon större säkerhet spå om det som ligger långt in i framtiden, men så mycket kan vi säga att den välfärd som vi har byggt upp inte kommer att rubbas av det nära samarbete som vi skall ha med EG. Däremot finns det stora risker att välfärdsbygget kommer att rubbas om vi icke är med i ett ekonomiskt samarbete i Västeuropa. Då kommer vi inte att kunna ta vara på de möjligheter som finns att ytterligare öka det ekonomiska fundament, på vilket en utökad, både privat och gemensam, välfärd bygger.

Herr talman! Det verkar som om Lennart Pettersson inte lyssnade på mitt första anförande. Jag gjorde där en genomgång av skattepolitikens harmonisering och dess konsekvenser för den offentliga sektorn. Jag får väl förlåta honom för att han inte lyssnade; han kanske inte trodde att det skulle komma något viktigt ut ur min mun — vad vet jag? Hotet mot den svenska barnomsorgen och den svenska välfärdspolitiken ligger just i det faktum att vi nu, utan att diskutera konsekvenserna för den offentliga sektorn, håller på att harmonisera vår skattepolitik med EG:s. Vi har redan gjort en viss harmonisering på en del områden, och det följer på fler områden. Marginalskattesänkningen är väl ett led. Vi talar om att harmonisera energiskatterna, vi talar om att ta bort punktskatter, vi talar om att så småningom -— det är jag alldeles säker på — harmonisera företagsbeskattning, aktiebolagsbeskattning, osv. Om regeringen inte föreslår det kommer marknaden själv att göra det — av klart naturliga skäl. Vad för pengar får vi då kvar som vi kan bestämma om här hemma? Det är frågan. 70-80 70 av de ekonomiska besluten skall fattas i EG — det är målsättningen. Jag tror inte att EG kommer att frångå den målsättningen därför att det kommer 8 miljoner svenskar, representerade av någon minister; de är 320 miljoner i övrigt. Jag tror inte vi kan kullkasta EG:s ambitioner, varken när det gäller den ekonomiska politiken eller när det gäller de försvarsoch säkerhetspolitiska dimensioner som vi talade om tidigare. Tror man det har man en naiv inställning eller en ohederlig argumentationsteknik. Sven Lindqvist kallade det i sin artikel för snorhala formuleringar och sade att de var inställsamma; de redovisar inte hederligt de risker och svårigheter vi står inför. Just så tycker jag Lennart Pettersson argumenterar — tyvärr.
Herr talman? Återigen dessa svepande formuleringar! Vad är det nu i barnomsorgen som kommer att behöva förändras, möjligen till det sämre, mot bakgrund av de förhandlingar som nu sannolikt kommer att föras med EG? Tala om det för oss, Gudrun Schyman! Skall barndaghem läggas ned? Kommer det att bli resultatet av ett EG-beslut? Kan den kvalitativa och kvantitativa nivå som vi här i riksdagen har kommit överens om när det gäller barnomsorgen inte längre uppfyllas som ett resultat av de samtal som nu förs? Gudrun Schyman talar svepande om harmonisering av de svenska skatterna, mot bakgrund av EG-förhandlingarna. Vad det är fråga om är att vi genomför ett skattesystem som totalfinansieras på grund av att vi utifrån våra nationella synpunkter har kommit fram till att vi behöver ett nytt och bättre skattesystem. Vi kommer med den skattereformen inte att dra ned skattetryckeet — mycket till förtret för exempelvis moderaterna. Vi gör en omfördelning utifrån våra egna utgångspunkter. Diskussionen om hur EG ser ut har i det här sammanhanget har varit utomordentligt marginell. När man diskuterar de här sakerna måste man gå igenom område för område och icke diskutera på ett svepande sätt. Skall vi ha respekt för varandras åsikter, kunna ge och ta i en debatt, måste vi konkretisera oss och försöka förstå varandras argument, så att vi verkligen kan ta fasta på det vi kan bli överens om och konstatera i vilka avseenden vi skiljer oss åt. Tyvärr för inte Gudrun Schyman debatten på ett sådant sätt att det är möjligt att göra detta, och det beklagar jag.
Herr talman! Sverige, Norden, Europa och hela världen står just nu inför stora och till synes spännande förändringar. Det känns att vi står inför viktiga vägval: Vad är det för framtid vi vill lämna över till kommande generationer? Jag vill då fråga: Blir framtiden möjlig med de val vi gör? Jag hoppas verkligen det, men jag känner en stor oro inom mig. När vi här i kväll diskuterar litet av vägvalsfrågor finns inte någon ansvarig minister på plats. Är det inte intressant vad de folkvalda svenska representanterna tycker i dessa frågor? Eller är det så illa att regeringen och dess representanter lyssnar mer till de åsikter som framförs i möten med näringslivsrepresentanter än till de åsikter som framförs av de folkvalda och folkrörelserna? Om detta är den regel som gäller kan jag bättre förstå den anpassningsiver som regeringen i dag visar gentemot EG. I en demokrati, som vi trots allt anser oss leva i, bör en sådan här stor förändring föregås av noggranna och demokratiska diskussioner. Först bör man ta de övergripande diskussionerna, och sedan kan man börja med punktanpassningsdiskussionen. Visst blir det en stor förändring i vårt demokratiska system när vi i allt större utsträckning skall styras från Europa! Gudrun Schyman belyste detta i sitt inlägg om hur demokratin är uppbyggd. Jacques Delors har klargjort att vill vi delta i den inre marknaden får vi också acceptera nackdelarna. Det är därför vi anser det viktigt att diskutera vad som kommer att ske på den sociala sidan, på jämställdhetssidan och på miljöområdet. Lennart Pettersson säger att EG är dynamiskt på det sociala området. Är det kanske England Lennart Pettersson tänker på? I så fall vill jag inte delta i den dynamiska utvecklingen. Det finns ett område som jag skulle vilja belysa litet och som gör mig personligen mycket orolig när vi diskuterar Europa och EG. Det är när man säger att vi inte får tappa mark, inte få komma på efterkälken, att tillväxten måste öka, osv. Sällan eller aldrig hör man i den debatten något om solidariteten med tredje världen och fördelningsfrågorna ur globalt perspektiv. Endast när vi diskuterar biståndsbudgeten kommer den frågan upp, och då är det fråga om hela en procent av BNP! Menar regeringen verkligen att den solidaritet med tredje världen som socialdemokraterna så ofta har sagt sig värna är hållbar i de värderingar som kommer in när EG debatteras? Hur skall vi kunna åstadkomma en rättvisare fördelning av jordens resurser när vi samtidigt vill stänga in oss i ett starkt handelscentrum, där vinsten skall vara styrande. EG:s fyra friheter — fri rörlighet över gränserna för varor, tjänster, kapital och människor — står för helt andra värden än de friheter som finns upptagna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. De är yttrandefrihet, trosfrihet, frihet från fruktan och frihet från nöd. De 20 90 av världens befolkning som bor i i-länderna förbrukar 80 90 av naturresurserna. Svensk och europeisk livsstil skulle i global skala leda till snabb ekologisk kollaps. Vi måste sluta planera för ett samhälle där vi ökar förbrukningen av råvaror och energi och i stället anpassa oss till ett solidariskt levnadsmönster med människor, djur, natur och kommande generationer. Det är nu inför 1990-talet vi har möjlighet att göra förändringar i en riktning som vår jord klarar där tid och omtanke blir viktiga faktorer och där u-ländernas invånare också ges möjlighet att äta sig mätta. Självfallet måste vi öka vårt bistånd och minska de fattiga ländernas skuldbörda. Det nordiska samarbetet är nu inne i en intensiv fas. Debatten har ökat och även samarbetsviljan, men det som slår en är att allt arbete genomsyras av EG. I debatterna kan man lägga märke till två viktiga saker i anpassningen som hotar Norden. Det ena är miljön som hotas genom tekniska handelshinder, det andra är den sociala välfärden som hotas vid en anpassning av moms och indirekta skatter. Jag vänder mig också mot att man ofta speglar situationen här uppe i Norden som om vi vore alldeles okunniga. Vi har faktiskt en hög utbildningsnivå och en mycket hög levnadsstandard. När det gäller miljöpartiet de grönas syn på Europafrågorna så omfattar vår syn såväl Östsom Västeuropa. I den meningen har vi en Europapolitik som gör skäl för namnet. Vi vill se ett Europa från Atlanten till Ural där miljöhänsynen och den miljömässiga konstruktionen är ledande prioriteringar, ett Europa som präglas av samarbete mellan nationer — inget avvecklande av nationerna som trots allt är det fundament som demokratin bygger på. Vi vill se vidgat samarbete mellan Europas alla delar. I många stycken är vi för olika förslag som diskuteras inom EG, såsom ökade möjligheter att resa, flytta, arbeta, studera osv. Men vi vill också stärka demokratin, och det görs bäst genom att vi stärker mångfalden och det regionala inflytandet inom Europa och inte såsom i EG — genom att avveckla nationerna.

Herr talman! Jag tycker att Marianne Samuelsson är alltför pessimistisk när hon talar om de förhandlingar som vi nu för med EG. Riksdagen fattade klara och tydliga beslut senast nu i våras om förbehåll i våra förhandlingar med EG. Regeringen och förhandlarna har klara direktiv för gränserna för förhandlingarna. De gäller vår rätt att upprätthålla en ambitiös miljöpolitik, regionalpolitik, socialpolitik osv. Det är väldigt viktigt att vi ordentligt fastslår att detta faktiskt är riksdagens beslut. Jag är glad att EFTA-delegationen har beslutat att anhålla om att få detta betänkande översatt till åtminstone något språk som kan förstås i Europa, så att det blir alldeles klart också för vår motpart i förhandlingarna vilka restriktioner som gäller för förhandlingarna.

Herr talman! Det var ju en del egendomligheter Marianne Samuelsson sade. Framför allt tog jag dock fasta på det hon i slutomgången sade om re . gionialpolitiken. Om det är någonting jag har förstått av de resor jag har haft tillfälle att göra, nu senast tillsammans med delar av näringsutskottet till Spanien, så är det att man inom EG upplever just möjligheten att stärka regionerna som ett av de mest positiva inslagen.

Det man ser växa fram i dag inom den europeiska gemenskapen är starkare regioner, möjligen något svagare huvudstäder, och en förstärkt gemenskap på det plan som karakteriseras med begreppet Bryssel.

Herr talman! Nog har vi väl ändrat litet på riktningen på skutan när det gäller EG-anpassningen, Birgitta Hambraeus, och nog känns det väl skönt att vi i alla fall har lyckats med det! Trots detta får jag säga att när jag ser på de globala frågorna och världssituationen när det gäller framför allt u-länderna, så kan jag inte vara så speciellt optimistisk. Det har inte hänt särskilt mycket på de områdena. Vi har ökat välfärden i de rika delarna av världen, och vi har ökat nöden i de fattiga delarna. Hadar Cars, när det gäller regionalpolitiken så kan jag den frågan också. Jag vet att EG har en regionalpolitik, men jag anser inte att den regionalpolitiken är densamma som den demokrati som jag vill ha, nämligen en direktdemokrati. Här styr man uppifrån hur man vill fördela resurserna. Jag vill att människorna själva skall vara med och styra och också påverka ganska mycket. Jag anser inte att man kommer att ha den möjligheten inom EG framgent.

Herr talman! Jag skall inte vid den här sena timmen gå in på alla de synpunkter som har framförts på olika delproblem inom den större europeiska debatten. Men jag kan ändå inte låta bli att göra en reflexion som gäller hur en del talare, både här och i den debatt som förs utanför detta hus, tycks se på Sverige. Vi må ha vilka åsikter vi vill om hur olika frågor och de frågor som vi själva är mest engagerade i — miljö, sociala frågor och vad det nu kan vara — kommer att lösas i det större europeiska samarbetet, och vi kan ha vilka funderingar vi vill om precis på vilket sätt Sverige kommer att påverka utvecklingen i just den riktning som vi just nu tycker att man borde påverka. Men vad är det som får en och annan talare i denna debatt att tro att vi i Sverige skulle vara de enda och kanske de första i Europa som över huvud taget funderat på det sättet och som har ställt sig frågor om hur miljöpolitik, socialpolitik och annat som är angeläget kommer att se ut i det större europeiska sammanhanget? Det finns en egendomlig tendens att beskriva Sverige som unikt, som om det vore detta land och endast detta land i hela Europa som hade politiker, medborgare och en engagerad opinion som hade förnuftiga synpunkter på miljö, socialpolitik och annat som har nämnts här. Det är ju inte särskilt troligt att det är på det sättet. Det italienska kommunistpartiet, Gudrun Schyman, tycker förvisso icke i några frågor skulle jag tro på samma sätt som kristdemokraterna i Tyskland, som socialisterna i Frankrike, som liberalerna i Portugal eller som något annat europeiskt parti. Men de satsar helhjärtat på EG-samarbetet eftersom de inser att alla länder i Europa står inför samma typ av stora framtidsproblem — inte minst gäller det miljöfrågorna. Vi är inte unika i vårt land. Samma verklighet gäller här som i andra länder när det gäller miljö och en rad stora framtidsfrågor där integration och samarbete är nödvändiga delar för att man skall kunna nå resultat. När man för debatten som om resten av Europa vore något slags mörksens hemvist där inga personer i stort sett, inga politiker och ansvariga partier och statsråd eller andra över huvud taget engagerade sig eller brydde sig om de frågor som vi denna afton och andra dagar debatterar, så tycker jag att man på något sätt förstör förutsättningarna för en meningsfull debatt om EG. Sedan måste jag också göra en kommentar till Gudrun Schymans fundersamheter om det som hon kallar desintegrationen i Östeuropa, som hon satte i kontrast mot integrationssträvandena i väst. Jag hör till den generation liberaler som mer eller mindre vuxit upp politiskt genom att bl.a. ägna mycket tid åt solidaritetsarbete med förtryckta folk i Östeuropa. En sak har jag lärt mig av detta: Målet för de demokratiska, folkliga rörelserna i dessa länder är rakt motsatt det som Gudrun Schyman här insinuerar. Man vill in i det demokratiska Europa. Det är kanske just här som vpk inte helt och fullt kan ta till sig verkligheten. Jag kommer sent att glömma den ledarkommentar som återfanns i vpk:s partiorgan Ny Dag när dåvarande polska militärregeringen beslöt att förbjuda Solidaritet. Tidningen beklagade och kritiserade på sätt och vis detta beslut — samtidigt som man utan invändningar, i praktiken med instämmande, refererade de argument som användes av regimen för att slå till med detta förbud. Det var ett exempel på den kluvna inställning till förtryckta folks frigörelse i Östeuropa som vi så ofta har sett prov på från vpk:s håll. Jag tror det är den som går igen också nu, när man därför att signalerna är annorlunda inser att man är tvungen att hänga med på det nya tåg med perestrojka och glasnost som går genom Östeuropa. Man har ändå inte riktigt förmågan att förstå vad det är som driver dessa folkliga rörelser framåt. Det är bekymmersamt — även om det kanske mera är vpk:s problem än ett problem för oss andra; det är i alla fall värt att konstatera. Som Marianne Samuelsson sade nyss är det viktigt att föra den här debatten i ett större europeiskt sammanhang — den gäller inte bara EG. Föreställningen om Sverige som en brobyggare mellan öst och väst håller ju på att bli svårare att upprätthålla på samma sätt som förut, av det skälet att många länder i öst nu håller på att kliva in i om inte västlägret så åtminstone det demokratiska lägret. En sak kan vi i alla fall göra från vårt håll. Vi kan göra insatser för att stabilisera och försöka skydda den process som pågår i Östeuropa. Den är på lång sikt säkerligen oåterkallelig, men risken för svåra bakslag finns. Det räcker att peka på Kina och på oron för vad som kan hända i Östtyskland som exempel på detta. I våras hade riksdagen tillfälle att ta ställning till ett folkpartiförslag om att utnyttja den polska utlandsskulden för ett skuldbyte, som termen lyder internationellt, ett byte av skuldandelar mot miljöinvesteringar. Det avslogs. Jag kan bara konstatera att den metoden — om den skulle gå att tillämpa i större skala, vilket vi i och för sig inte vet — skulle frigöra väsentligt större resurser än de miljoner som regeringen nu mycket lovvärt har anslagit till miljöbistånd till Polen. Men det går kanske att komma igen med nya insatser? Jag tror det viktigaste av allt när man diskuterar svenska insatser, inte minst när det gäller miljön i Östeuropa, är att tala sanning om vad saken gäller. När det gäller Baltikum är det ganska meningslöst att tala om samar bete, ifall man inte samtidigt säger till höga vederbörande i Moskva när man träffar dem att förutsättningen för ett miljösamarbete mellan Sverige och de baltiska länderna är ekonomiskt självstyre i Baltikum — av det enkla skälet att alla de stora, nedsmutsande företagen där är allunionella och står under Moskvas kontroll. Jag har en känsla av att man måste göra den här typen av påpekanden ganska ofta. Ibland förefaller det dock som om regeringen hukar också inför de mest uppenbara förhållanden. Sten Andersson sade enligt tidningsreferat i somras att han inte kunde föreställa sig att åka till Baltikum som svensk utrikesminister så länge som nationalitetsfrågan där inte var löst. Det är obegripligt vad ett sådant uttalande över huvud taget kan innebära. Det folkfronterna står för är inte att kasta ut ryssarna, om det är det Sten Andersson tror, utan att nå samexistens mellan olika nationalitetsgrupper i ett demokratiskt samhälle. Detta bör man kunna stödja också med ett svenskt ministerbesök på den nivån. Något annat vore att ge de stagnationens och förtryckets krafter som politiskt kommer till uttryck i Inter-fronterna något slags vetorätt beträffande när Sveriges regering skall kunna skicka sin utrikesminister på besök till Baltikum. Det vore bedrövligt ifall detta vore den linje vi i praktiken följer!

Herr talman! Energi och miljödebatten är omfattande och intensiv, vilket är bra. Med åtta minuters taletid är inget annat möjligt än att lyfta fram någon av de många viktiga frågor som nu diskuteras. Jag har valt att koncentrera mig på frågan om hur vi skall åstadkomma den miljömässigt och ekonomiskt bästa förnyelsen av det svenska energisystemet. Det börjar växa fram en bred medvetenhet om att framtidens energisystem måste vila på effektivare energianvändning och en övergång till förnybar energi. Thomas B Johansson, Birgit Bodlund och Robert W Williams har i sin rapport om effektivare elanvändning bl.a. visat på möjligheterna till såväl effektivare elanvändning som övergång till förnybar energi. Under debatten i går gav Kjell-Olof Feldt uttryck för samma mening samtidigt som han konstaterade att kärnkraft inte är någonting för människor. Vi i centern har under många år påvisat detta faktum och format vår politik därefter. Jag har haft förmånen att delta i miljöavgiftsutredningens arbete och under arbetets gång närt förhoppningen att utredningsmajoritetens förslag skulle främja en sådan förnyelse av vårt energisystem. Tyvärr har jag blivit besviken och med de förslag som MIA har lagt fram förstår jag den oro som miljöoch energiministern känner — och som hon har vädrat i ett antal artiklar och intervjuer — inför möjligheterna att genomföra riksdagens beslut om att utsläppen av koldioxid inte får öka. Miljöavgiftsutredningen föreslår ett bidrag på 10 öre kWh för el som produceras i kraftvärme kWh till vindkraft, vågkraft och el från solceller. Detta ger otvivelaktigt dessa energislag ökad konkurrenskraft gentemot fossila bränslen vid elproduktion. Detta är självfallet positivt. Frågan är dock om det med trovärdighet kan hävdas att detta stöd blir bestående och kan tas som intäkt för långsiktiga investeringar. När biobränslen används i ett kraftvärmeverk erhålls bidrag som i princip täcker hela den rörliga kostnaden för elproduktionen. Risken är stor att — med motivet att konkurrensen inom skogsindustrins råvara blir för stor — stödet snabbt kommer att reduceras. Det är emellertid viktigare att beakta vad som egentligen ligger bakom detta generösa bidrag till biobränsle. Det är fråga om en gigantisk skatterabatt när fossila bränslen används för elproduktion. Vid användning av kol, olja och naturgas frikallas man helt från att erlägga såväl energiskatt som koldioxidavgift när dessa bränslen används för elproduktion. I siffror innebär det att om en kubikmeter olja används för uppvärmning, så anser utredningens majoritet att I 259 kr. skall betalas i energiskatt och koldioxidavgift. Om samma kubikmeter olja används i ett oljekondenskraftverk utgår endast elskatt. Räknat per kubikmeter olja blir kostnaden 260 kr. Resultatet blir att den energislösande kondenskraften beskattas ca 1 000 kr. lägre per kubikmeter olja än den energieffektiva värmeproduktionen eller samproduktion el och värme, där förlusterna kan begränsans ca 10 96, vilket är att jämföra med ungefär 60 90 förlust vid elkondenskraftverk. Kolkondens får samma fördelar som oljekondens. Räknar vi ut skatterabatten per kilovattimme el som produceras i oljeoch kolkondenskraftverk är storleksordningen 25 öre kWh el producerad med biobränsle skall ses. Risken är uppenbar att — trots bidrag till biobränsle — kolkondens genom denna gigantiska skatterabatt kommer att bli ett betydande inslag i vår framtida elproduktion, utan att man behöver betala någon del av den omfattande belastning som det innebär på vår miljö. Centerns förslag i miljöavgiftsutredningen innebär en konsekvent beskattning efter de olika bränslenas miljöegenskaper, oavsett om de används för värme eller elproduktion. Genom en återbetalning av koldioxidavgifter vad gäller elproduktion bibehålls full miljömässig styrning, men kraftbolagens totalkostnader ökar inte. Systemet är självfinansierande och inte beroende av årliga budgetprövade bidrag. Biobränslenas konkurrenskraft gentemot fossila bränslen blir större, men den förändras jämfört med dagssituationen obetydligt gentemot skogsindustrins råvara. Centerns förslag kommer — om det genomförs — att skapa näst intill en total garanti för väsentligt minskade utsläpp av koldioxid. Om Birgitta Dahl och socialdemokraterna stödjer centerns förslag, behöver inte Birgitta Dahl längre oroa sig för hur riksdagens koldioxidbeslut skall fullföljas. Miljöavgiftsutredningens majoritet framlägger inte några förslag om ändringar av nedsättningsreglerna avseende energiskatter o.d. för den energiintensiva industrin. I sak betyder nuvarande regler att ju mer energi den energiintensiva industrin använder desto billigare blir dess energi. Det innebär en farlig och grundläggande felstyrning. Jag har i MIA, liksom man från centern har i olika motioner, framlagt förslag om nedsättningsregler som verkligen stimulerar till effektivare energianvändning, utan att därför nödvändigtvis industrins kostnader behöver öka. Detta kommer att medföra minskade utsläpp av såväl koldioxid som en rad andra miljöskadliga ämnen. Kommer Birgitta Dahl och socialdemokraterna att stödja centerns förslag i detta avseende för en bättre miljö? Herr talman! Jag har pekat på ett par grundläggande åtgärder som måste vidtas för att vi skall få en miljömässig, men också en ekonomiskt riktig förnyelse av vårt energisystem. Näringslivet, kommunerna och enskilda medborgare kräver besked om den framtida energipolitiken. Jag förstår dem. Den socialdemokratiska regeringen har varit mästare på att uppskjuta konkreta beslut, och man har i stället ständigt tillsatt nya utredningar. Så sent som i går tillsattes en kvalificerad fyramannagrupp som har i uppgift att försöka lösa socialdemokraternas interna problem. Dessa uppskjutna beslut och den tidsmässiga förskjutningen av propositionen till — så vitt jag förstår — december 1990 skapar osäkerhet, men man har också startat ett gigantiskt kampanjarbete för att främja kärnkraften och misskreditera de miljövänliga alternativen. Mot denna konkreta bakgrund är det viktigt att miljöoch energiministern kan ge konkreta besked här i dag om hur hon och socialdemokraterna är beredda att stödja de förslag som resulterar i effektivare energianvändning och övergång till förnybar energi. Min konkreta fråga till energiministern blir därför: Kan de förslag som jag här tidigare i mitt inlägg redogjort för räkna med socialdemokraternas stöd? Till sist vill jag säga att med den politik som centern förordar är de riksdagsbeslut som fattats om att icke bygga ut de orörda älvarna, avveckla kärnkraften och icke höja koldioxidutsläppen fullt förenliga.

Herr talman! För drygt ett år sedan fattade den svenska riksdagen sina kanske viktigaste miljöpolitiska beslut. Det ena beslutet gällde skyddet av ozonskiktet och innebär att användningen av freon i Sverige skall upphöra före 1995. Här var regeringen initiativtagare, men fick stöd av alla riksdagspartier. Birgitta Dahls engagemang för detta förslag var betydande. Det andra beslutet gällde koldioxidutsläppen. På moderat initiativ beslöt riksdagens majoritet att ett av målen i svensk miljöpolitik skulle vara att inte öka koldioxidutsläppen. Socialdemokraterna röstade emot. Birgitta Dahls engagemang mot detta förslag var också betydande. I debatten om detta fick man uppfattningen att denna ståndpunkt mera var dikterad av en vilja att splittra borgerligheten än av något annat. I båda dessa beslut kan man säga att riksdagen tog starkt intryck av att FN-kommissionen för miljö och utveckling angav hotet från en uppvärmning av jorden på grund av växthuseffekten och hotet mot jordens ozonlager som helt avgörande miljöproblem. Världens miljöexperter har dock ingen lärjunge i Birgitta Dahl. Skall man döma av hennes uttalande till TT för ett par månader sedan vill hon nu att riksdagens koldioxidbeslut skall rivas upp och ändras så att även metan och freoner räknas med i den totala mängden utsläpp. En sådan ändring skulle göra det möjligt att driva gaskondenskraftverk utan att de totala utsläppen av växthusgaser ökade. Avvecklingen av freon skulle kompensera ökade koldioxidutsläpp. Jag vill passa på att fråga Birgitta Dahl om hon verkligen tänker föreslå riksdagen att överge koldioxidmålet? Inför beslutet om koldioxid hade jordbruksutskottet faktiskt tillgång till omfattande information om växthuseffekten där bl.a. freonernas roll fullt klart framgick. Beslutet om avveckling av freonerna fick kraftigt stöd i utskottet bl.a. av det skälet. Detta innebär med automatik en ca 25-procentig minskning av växthusgaserna. Den minskningen var alltså intecknad när riksdagen tog sitt beslut om koldioxiden. Egentligen talar starka skäl för att nu sätta målet för koldioxidutsläppen högre än vad riksdagen gjorde för drygt ett år sedan. Under tiden har den s.k. Toronto-konferensen med politiker och vetenskapsmän från hela världen rekommenderat de utvecklade länderna att minska koldioxidutsläppen med 20 9 till år 2005. På längre sikt måste enligt de bedömningar som konferensen gjorde målet sättas till en reduktion på 50 96. I botten på dessa rekommendationer låg dessutom att freonanvändningen skulle ha upphört vid sekelskiftet. Det borde alltså vara tid att fatta beslut i Sverige som solidariserar sig med Toronto-konferensens krav. Det kan dessutom finnas skäl att precisera en målsättning i vad gäller andra växthusgaser, som dikväveoxid, metan och ozon. Ett av problemen är emellertid att förbränning av biomassa, som vi i andra sammanhang upplever som mil nligt, ändå redan i dag ger mellan 25 och 30 960 av växthuseffekten av dessa gaser. Detta är räknat på utsläpp som beror av mänskliga aktiviteter. På samma sätt ger tydligen gasutvinningen stora metangasutsläpp, som bör tas med när man bedömer naturgasens miljöpåverkan. För Birgitta Dahl tycks den förtida avvecklingen av kärnkraften vara den helt dominerande miljöfrågan. Det finns inget stöd för en sådan uppfattning hos FN-kommissionen för miljö och utveckling. Stödet från LO är också ganska måttligt. FN-kommissionen rekommenderar olika åtgärder för att öka kärnkraftens säkerhet och internationella avtal som omfattar problemets alla dimensioner. Sverige har här varit föregångare genom satsningen på filteranläggningar, som skall ge människor fullgott skydd även om en härdsmälta skulle inträffa. Ett av kraven på linje 3:s valsedel var att säkerheten i svenska reaktorer skulle förbättras. Jag tycker att det kravet är väl uppfyllt genom dessa investeringar. De svenska lösningarna på hanteringen av avfallet får också mycket gott internationellt betyg. Vår prioritering borde självfallet vara att alla de besparingar i energianvändning vi kan åstadkomma, alla satsningar på vindkraft och solkraft vi kan göra, oavkortat borde användas till att minska koldioxidutsläppen. Det ger den bästa miljöeffekten. Det allvarligaste med den förtida avvecklingen av kärnkraften är emellertid den enorma kapitalförstöring som blir följden av ett sådant beslut. Bo Södersten har räknat ut att den totala avvecklingskostnaden enbart för de två reaktorerna är 27 miljarder kronor, eller 3 400 kr. per invånare i Sverige.

Det är intressant att ställa de 27 miljarderna mot investeringskostnaderna för en stark upprustning av järnvägsnätet för snabbtåg som är beräknad av Tekniska högskolan till ca 40 miljarder. Järnvägens konkurrenskraft mot bil och flyg skulle öka starkt genom detta till fromma för vår miljö. Det är självklart att investeringar av den typen lättare kan göras i en ekonomi som inte behöver bära bördan av en förtida kärnkraftsavveckling. Våra möjligheter att göra miljöinsatser i öststaterna kommer också att öka, om vi inte försämrar vår ekonomi med den förtida avvecklingen. Jag tycker att Sverige bör deltaga mycket aktivt i de förhandlingar under EG:s ledning som bl.a. syftar till samordnade insatser för en bättre miljö i öst. Endast genom ansträngningar från hela det västliga Europa kan miljöproblemen i öst tacklas på ett realistiskt sätt. Utvecklingen mot en miljövänlig bilism kommer med all sannolikhet att ske fortare genom de långtgående beslut som togs i Kalifornien i våras. Elbilen och vätgasbilen, som för ett par år sedan verkade vara utopier, kommer säkert att kunna vara ett konkurrenskraftigt alternativ om tio år. De kommer att kräva en ökande mängd elkraft för uppladdning under början av 2000-talet.

Herr talman! Jag begärde replik i första hand för att be Ivar Virgin förtydliga sig på en punkt. Om jag uppfattade det rätt sade Ivar Virgin att biobränslena redan i dag bidrar med 25 90 av utsläppen av koldioxid. Ett sådant påstående - jag kan i och för sig inte kontrollera om det är rätt procentmässigt — kan bli mycket vilseledande, om man inte samtidigt konstaterar att dessa koldioxidutsläpp inte innebär någon permanent ökning av koldioxidhalten i atmosfären, eftersom det binds lika mycket kol som det frigörs. Det viktiga i det här sammanhanget är att vi ser till att vi har en sådan miljö att våra skogar kan växa, att våra grödor kan frodas osv. Ivar Virgin upprepade också det vanliga påståendet —i detta fall hänvisade han till Bo Södersten — att en avveckling av två reaktorer skulle kosta 27 miljarder. Jag förvånar mig alltid över att så kunniga och intelligenta människor kan framhärda i sådana påståenden. Det förutsätter bl.a. att varje kilovattimme skulle ersättas med det maximalt dyraste tänkbara sättet att producera elström. Verkligheten vi tittar på är dagens balans. Vi kan titta på de möjligheter som bl.a. Thomas B Johansson pekar på, och som många inom näringslivet pekar på, vilket är att effektivisera elanvändningen och energianvändningen till kostnader som i många fall ligger i närheten av den rörliga kostnaden för kärnkraften. En annan viktig sak är att om vi verkligen vill förnya vårt energisystem, om vi vill komma bort från stora koldioxidutsläpp genom minskad användning av fossila bränslen, om vi vill komma bort från kärnkraften och verkligen övergå till effektiv energianvändning av förnybar energi, måste vi starta nu. Det är så vi utnyttjar samhällets resurser på bästa sätt. Därför är det alldeles naturligt att det marknadsutrymme som frigörs från dessa två reaktorer utnyttjas för effektivare energianvändning och förnybar energi. Det blir den bästa hushållningen med samhällets resurser. Rätt utnyttjat är avvecklingen av dessa två reaktorer en stimulans i ekonomin. Sett över en något längre tid kan det ge en betydande lönsamhet.

Herr talman! Först vill jag ta upp utsläppen från användningen av biomassa och biobränsle. Jag talade inte om koldioxidutsläppen, utan jag talade om dikväveoxidutsläppen, dvs. metangasutsläppen, och i någon mån om ozonbildningen på grund av förbränningen. Det har kommit ut en utredning från naturvårdsverket som jag tycker innehåller mycket intressanta data. I utredningen har man bl.a. gjort en kartläggning över vad olika bränslen ger för effekt med dessa gaser. De står sammanlagt för 20 96 av den totala växthusgaseffekten. Biobränslen svarar då för 25-30 90 av avgivandet av dessa gaser. Detta är uträknat på de utsläpp som beror på mänskliga aktiviteter. De utsläpp som kommer från hav, myrar osv. kan vi inte påverka och har därför inte räknats med. Sedan har vi ekonomin i den förtida avvecklingen. Jag har stor respekt för Bo Södersten som ekonom, och jag kan inte se annat än att de uträkningar han har gjort på området är korrekta. Jag tror alltså att denna avveckling kommer att bli en utomordentligt allvarlig belastning på samhället. Om det går att åstadkomma en utveckling som Ivar Franzén talar om, nämligen mot förnyelsebara energikällor, skall vi utnyttja detta för att få ner koldioxidutsläppen. Dessa utsläpp upplever jag som ett större miljöproblem än de utsläpp som finns i samband med kärnkraften. Ivar Franzén och jag har olika åsikter på den punkten, och det får vi acceptera. Min bedömning är att om vi kan åstadkomma denna överflyttning skall vi utnyttja det på ett annat område än vad Ivar Franzén tydligen har för avsikt att göra.
Herr talman! Jag tackar Ivar Virgin för detta klarläggande. Det innebär att vi är helt överens om att när det gäller koldioxidutsläppen ger biobränslena inte något nettotillskott. Det är endast till 4-5 96 som mängden av de Övriga gaserna skulle påverkas av just biobränslen. Det är sannolikt en korrekt uppgift. Jag håller med Ivar Virgin om att Bo Söderstens uträkningar som sådana är korrekta. Men enligt mitt sätt att se på de möjligheter vi har och den verklighet som vi lever i är antagandena helt verklighetsfrämmande. Jag konsta terar också med tillfredsställelse att Ivar Virgin är helt överens om att vi med kraft bör främja en ökad användning av förnybar energi. Det ser jag som ett framsteg i denna debatt.

Herr talman! Sveriges energipolitik betraktas av andra länder med stor skepsis. Vi uppfattas som experimenterare, som använder tid och resurser på att utstaka mål och färdriktningar som ingen vet om de är förenliga eller vilka konsekvenser som uppstår. Några tror kanske att Sverige har råd med dessa experiment. Men Sverige har inte råd med en energipolitik som är ett stort spektakel. Den oenighet som uppvisas, både inom det socialdemokratiska partiet och inom regeringen själv, är så påfallande att ingen — inte ens regeringen, tycks det — vet vad nästa drag blir. Medan socialdemokratiska kärnkraftsmotståndare med miljöoch energiministern i spetsen, som förordar en förtida avveckling, tydligen utkämpar en kamp mot socialdemokrater som är mera rädda om miljön och som följer linje 2 i folkomröstningen och vad riksdagen med anledning därav beslutade, så går tiden. Ja, t.o.m. statsministern har ju visat sin misstro mot miljöoch energiministern genom tillsättandet av en arbetsgrupp i går. Nej, Sverige har inte råd att driva en energipolitik som mest präglas av stridigheter inom regeringen och av desperata beslut om förtida avveckling av två reaktorer utan att man vet hur deras produktion skall ersättas. Och medan dessa halsstarriga turer pågår förspiller regeringen dyrbar tid. Det är tid som borde användas effektivare för att åstadkomma alternativ elproduktion, om kärnkraftens stoppunkt år 2010 skall kunna infrias utan svåra konsekvenser för näringsliv och hushåll. Men det finns tydligen en inom regeringen, nämligen finansministern, som i motsats till miljöoch energiministern inser konsekvenserna med en förtida kärnkraftsavveckling. Miljöoch energiministern däremot har ju till ganska nyligen hävdat att det inte finns några problem med att stänga ett par reaktorer i mitten på 90-talet. På sistone har emellertid även Birgitta Dahl börjat vackla i tron på att riksdagens tre olika ståndpunkter i energifrågan kan uppfyllas. Bevarande av de orörda älvarna tycks i alla fall miljöoch energiministern ännu så länge stå fast vid. Vidare säger hon att den förtida avvecklingen skall genomföras. Däremot börjar hon, som jag förstår, att vackla vad gäller beslutet att inte höja koldioxidutsläppen. Regeringen tycks alltså närmast vara benägen att acceptera en ökad mängd koldioxid. I valet mellan en förtida kärnkraftsavveckling och ökad växthuseffekt tycker vi folkpartister att Birgitta Dahl gör alldeles fel prioritering. Nej, svensk energipolitik saknar trovärdighet. Regeringen har i den här frågan — såväl som i flera andra frågor — hamnat i en återvändsgränd. I stället för att laborera med två aggregat 1995 och 1996 måste ett målmedvetet arbete göras för att ersätta halva vår elproduktion, som bortfaller fram till år 2010. Säkert kan en ganska stor del elanvändning hushållas bort, men å andra sidan är efterfrågan på el i stark ökning, och enligt energiverket kommer ökningen att bestå, dock i dämpad takt genom de prisökningar som kan förutses under 90-talet. Samtidigt kan naturligtvis noteras att Birgitta Dahl tidigare uttalat, att förtida avveckling till viss del kan kompenseras med att höja effekten på de tio kvarvarande kärnkraftsaggregaten. Kärnkraft skall alltså ersättas med mera kärnkraft! Men nu har ju effekten redan höjts så att produktionen i praktiken egentligen redan nu motsvarar 14 reaktorer, och någon överskottsel finns ändå inte. Det vittnar i någon mån om hur besvärlig en förtida avveckling blir, så länge inte alternativ finns. Huvudalternativet till den svenska kärnkraften måste — vid sidan av bättre hushållning — vara biobränslen och i viss mån vindkraft. Dessa energislag är emellertid inte tillräckligt utvecklade för att redan under 1990-talet ersätta kärnkraften. Det kommande årtiondet behövs i stället för att utveckla och utprova tekniken samt få fram biobränsleproduktion. En kraftig naturgassatsning för att ersätta kärnkraften kommer inte bara att leda till ökade koldioxidutsläpp utan med största säkerhet också till att alternativen biobränslen och vind skjuts på en osäker framtid. Med regeringens energipolitik blir naturgasen i stället huvudalternativet, vilket får till följd att vi ytterligare belastar miljön och samtidigt sätter vårt land i samma beroendeställning till utlandet som under oljekrisernas tid. Regeringen måste nu visa litet handlingskraft när det gäller att få fram alternativ. Spridda försök har gjorts och spridda teorier förekommer på bränsleområdet. Tillkalla en biobränslekommission som får till uppgift att så långt möjligt kartlägga vilka möjligheter biobränslena erbjuder som ersättning för kärnkraften! Dessa kan säkert inte ensamma ersätta kärnkraftsbortfallet, utan flera olika alternativ måste nog bli lösningen. Men den potential av biobränslen som kan produceras, och som troligen är betydande, måste tas till vara. Släng prestigen, Birgitta Dahl, och försök samla ihop regeringen till en realistisk energipolitik! En energipolitik som för det första gör det möjligt att stänga kärnkraftverken om 10-20 år, för det andra inte belastar miljön, för det tredje försöker hålla elpriserna på en rimlig nivå för både industrin och hushållen och för det fjärde garanterar Sverige en god elförsörjning.

Herr talman! Kärnkraften måste avvecklas. Ingenting gör mig så upprörd som den oärlighet och falskhet som vissa kärnkraftsförespråkare i dag gör sig skyldiga till när de har mage att påstå att kärnkraften är en ren energikälla. Vi bryter som bekant inte uran i Sverige, och det är kanske därför lättare att blunda för konsekvenserna av uranbrytningen. Det verkar nödvändigt att påminna kärnkraftsanhängarna om vissa elementära fakta som de tycks ha glömt. Av ett ton malm får man mellan 2 hg och 2 kg natururan genom att mala och krossa malmen med svavelsyra. Man får också 3 ton svavelhaltig sandvälling i naturen. 90 96 av radioaktiviteten går samma väg. Enbart Sveriges tolv reaktorer orsakar fyra miljoner ton av sådant giftigt avfall i andra länder varje år. Förvandlingen av uranet till kärnbränsle kräver ytterligare många behandlingsled som läcker giftiga, försurande kemikalier och radioaktivitet till omgivningen. Harrisburg och Tjernobyl har lärt oss vilka fruktansvärda hot som ständigt vilar över oss. Effekterna av katastrofen i Tjernobyl har kostat den svenska statskassan en halv miljard. Men vem kan mäta i pengar vad det har kostat i mänskligt lidande i vårt land och i Sovjet? I Tjernobyl och vida där omkring betalar människor, djur och natur det oerhörda priset för ett läckage på 3,5 Jo av reaktorhärdens innehåll. Upparbetning av kärnbränslet är en annan länk i kedjan som också ger upphov till miljöfarliga utsläpp. I omgivningarna runt La Hague i Frankrike och Sellafield i England är t.ex. förekomsten av leukemi och Downs syndrom onormalt hög. Sist men inte minst har vi det livsfarliga avfallet, som vi ännu inte vet var vi skall deponera. Slutförvaret skall börjas byggas år 2010. Någonstans i ett berg på 500 meters djup skall avfallet deponeras väl inkapslat som en gåva till kommande generationer. Den oro och ångest som människor känner inför kärnkraften kan inte viftas bort. Den måste vara ett tungt vägande skäl när vi formar framtidens energisystem. Vi måste bort från ett samhälle alltmer utanför vår kontroll och styrning. Vi måste bygga en framtid som är förenlig med demokrati i ordets egentliga mening. Kärnkraftsmaffian hycklar engagemang i frågan om koldioxidutsläpp. Men kärnkraften är ingen lösning på problemet. Kärnkraften har bromsat utvecklingen bort från förbränning av fossila bränslen genom att förhindra introduktionen av alternativa energikällor och hindra framväxten av energisnål teknik på olika områden. Att det i dag, efter alla dessa år, på nytt förs en diskussion om förlängd satsning på kärnkraften beror bara på en sak. De politiska signalerna har varit alltför otydliga. Vattenfall har t.ex. i tio år ansvarat för att utveckla vindkraften. Tyvärr kan vi inte se resultatet av den satsningen — det har nämligen uteblivit. Nu gör Vattenfall ett stort nummer av att man tio år försent satsar 1 miljard på utveckling av biobränslen. Men dels är det fråga om för litet pengar, dels är de för defensivt använda. Det som jag nu håller i min hand kunde vara en pekpinne riktad mot kärnkraftsanhängarna, regeringen och Vattenfall. Men det är något mer än en pekpinne. Det är en bit av framtiden, en bit salix. Enligt LRF:s bedömningar har vi i Sverige i dag 500 ha åker som skall tas ur spannmålsproduktion till sekelskiftet. Det finns en stor beredskap hos Sveriges bönder att ta ansvar för den omställning av energiförsörjningen som är nödvändig. Men det tar tre till fyra år från plantering till första skörd. Bönderna måste få besked från regering och riksdag, och beskedet måste komma nu. Beskedet måste komma i form av ett helhetsförslag för den framtida energiförsörjningen. Biobränslen måste bli en tungt vägande del. Även solenergins utveckling har förhalats. Den skulle t.ex. kunna byggas in från början i bostadsområden och därmed frigöra el för annan användning. Men det kräver beslut på hög nivå, riktlinjer och byggnormer. Många kommuner har satsat på fjärrvärmeverk som skulle kunna ge både värme och el. Men förespråkarna för kärnkraften och Vattenfall har stått hindrande i vägen. I dag används 6,5 970 av fjärrvärmeunderlaget för elproduktion, vilket ger 2,5 TWh. I Vattenfalls framtida planer spelar kraftvär men en obetydlig roll. Man räknar med en 1 TWh i samarbete med kommunerna. Detta är alldeles otillräckligt. Det är uppenbart att Vattenfall måste få tydligare instruktioner från regering och riksdag. Verket måste åläggas att samarbeta med kommunerna i kraftvärmeproduktionen. Jag vill gärna ställa en fråga: Vad avser regeringspartiet att göra för att höja ambitionsnivån när det gäller elproduktion via kraftvärme? Det är fullt möjligt att genom kraftvärmeproduktion få mellan 25 TWh och 35 TWh el. Miljöavgifter och skatter måste konstrueras så att detta blir möjligt. Såvitt jag kan bedöma — jag har endast sett pressmeddelanden från miljöavgiftsutredningen där vpk inte haft någon representant — brister det härvidlag. Ivar Franzén har här tidigare i debatten noggrant redogjort för hur t.ex. kraftvärmen drabbas negativt av miljöavgiftsutredningens förslag. Vågenergi är ytterligare ett av de försummade alternativen, som både i samarbete med Norge och från Östersjön skulle kunna ge en hel del el. Vi kan på område efter område konstatera att alldeles för litet har blivit gjort, men också att en framtid utan kärnkraft är fullt möjlig. Kärnkraftsanhängarna säger att inget energislag kan ersätta kärnkraften fullt ut. Det är riktigt. Inget annat energislag kan göra det var för sig, men vi skall inte ha de storskaliga systemen med få råvaror i botten. Vi skall ha en bukett av olika energislag. Målet är ett energisystem baserat på förnyelsebara miljövänliga energikällor. Men det dröjer innan vi kommer dit. Vi måste fortsätta att använda fossila bränslen ett tag till. Naturgasen är utan tvivel det bästa av de fossila bränslena, och den är nödvändig i energisystemet under de närmaste decennierna. Jag vill därmed inte förringa problemen med naturgasen. Den måste importeras, den är dyr att introducera, den är storskalig och den ger miljöpåverkan. Men förutsatt att den ersätter andra fossila bränslen, kan den användas för att minska utsläppen av koldioxid. En annan aspekt av energipolitiken är effektivisering och sparande. Vi måste diskutera både produktionen och konsumtionen. Ett modernt lysrör ger lika mycket ljus som en vanlig glödlampa, men drar bara hälften så mycket el. I ett 20-årsperspektiv kan vi komma ner från dagens elbehov på 130 TWh till 90 TWh. Energisnålhet måste bli ett krav vid godkännandet av nya elektriska apparater. Slutsatsen blir att kärnkraften både är nödvändig och möjlig att avveckla och att det dessutom går att genomföra snabbare än vad riksdagens majoritet ansett. Vpk hävdar att det första steget skall vara att snarast ta Barsebäck 1 och 2 samt Ringhals 2 ur drift och därefter en reaktor per år. Riksdagens s.k. kontrollstation år 1990 får inte begränsas till steg 1. Den måste innebära en konkretisering av hela den därefter följande avvecklingsplanen. En stor del av energin förbrukas i trafiken, och där åstadkoms också en stor mängd utsläpp. För att komma till rätta med dessa problem måste vi sätta upp mål, dels att minska utsläppen från biltrafiken, dels att föra över trafik från bilar till tåg. När vi tar in miljöavgifter måste dessa självfallet till stor del öronmärkas och gå till en förbättrad kollektivtrafik. Herr talman! Det tycks vara inne att göra olika s.k. scenarios för hur framtiden kommer att bli. Jag tror att det är hög tid att vi i stället bestämmer hur framtiden bör bli. Vi är inte viljelösa offer för den historiska utvecklingen. Vi formar vår framtid. Det gäller, som Lars Ingelstam uttryckte det i en debattartikel, att ”frigöra de dynamiska krafterna”, alltså frigöra den oerhörda styrka som finns hos människorna i vårt samhälle när de kämpar för en konkret och rimlig framtidsvision.